Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till motion C388, yrkande 7 och 10. Herr talman! Sverige står inför en stor utmaning. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen är omtumlande för hyresgästerna, och många kommer att tvingas flytta på grund av att de inte har råd att bo kvar efter ombyggnaden. En så kallad skyddsregel vid stora hyreshöjningar har införts i hyreslagen 55 § femte stycket. Den är generell och innebär att hyresgästen har rätt till en anpassningstid vid större hyreshöjningar - en så kallad trappning av hyran. Lagstiftaren ger emellertid exempel på undantag då det kan vara befogat att låta större hyreshöjningar få genomslag snabbare. Herr talman! De största hyreshöjningarna förekommer just i samband med ombyggnader. Det är inte ovanligt med hyreshöjningar på 50-60 procent. I praktiken är det inte ovanligt med förhandlingsöverenskommelser om hyra efter ombyggnad där hyreshöjningar genomförs trappstegsvis. Därför är det viktigt att även hyresnämnden ges möjlighet att använda skyddsregeln vid ombyggnader, så att de kan fatta beslut om trappstegsvis höjning av hyran. Skyddsregeln infördes efter förslag från Hyresgästföreningen och Sabo. Det var ett förslag för att alltid ge hyresgästerna skydd mot kraftiga hyreshöjningar vid ombyggnad. När hyresnämnden bestämde en hyra som väsentligt översteg den tidigare hyran skulle nämnden därför alltid enligt förslaget bestämma en upptrappning av hyreshöjningen över ett antal år. Vi anser att skyddsregeln ska gälla när hyresvärden vill bygga om, renovera och genomföra andra standardhöjande åtgärder. Skyddsregelns tillämpning får inte användas så att hyresgästens besittningsskydd äventyras. Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag i denna fråga. Bakgrunden till förslaget att införa en skyddsregel var att ombyggnad och upprustning av lägenheter och fastigheter i många fall innebär att hyran höjs med kanske 50-60 procent. Sådana hyreshöjningar tvingar många hyresgäster att flytta. Det finns uppgifter om att uppemot 40-50 procent av hyresgästerna i sådana fastigheter tvingas söka nytt boende någon annanstans. Civilutskottet besökte nyligen Linköping och träffade där bland annat det kommunala bostadsbolaget, som redovisade att uppemot 50 procent av deras hyresgäster väljer att inte flytta tillbaka till den fastighet som har renoverats på grund av fördyringen av hyran. Jag är själv uppvuxen i närheten av ett område i Göteborg där hyran nu höjs med över 60 procent efter renovering. I alla dessa fall heter det att de som inte kan bo kvar efter renoveringen erbjuds boende i en annan del av hyresvärdens bestånd. I verkligheten betyder det att man kan tvingas flytta flera mil inom en stad. Ungarna får byta skola eller förskola, och umgänge och trygghet bryts upp. Det blir stora slitningar och påfrestningar för den enskilde eller för familjen. Herr talman! Detta är inte en politik för ett samhälle som håller ihop. Regeringen är fullt medveten om problemet men väljer att bortse från det. Reaktionerna i bostadsområden som står inför hyreshöjningar som dessa är massiva. I många fall är det i princip omöjligt att få tag på ett nytt boende eftersom det på många orter är betydande bostadsbrist. Många hyresgäster hamnar således i situationen att de inte har råd att bo kvar men inte har någon annanstans att ta vägen. Eftersom antalet ombyggnader kan förväntas öka de närmaste åren när miljonprogrammet ska renoveras skulle vi kunna se en betydande folkomflyttning framför oss om inget görs åt regelverken. Vi vill från Socialdemokraternas sida visa att en annan, mildare väg är möjlig - en väg som har stöd hos både Hyresgästföreningen och Sabo. Därför har vi en reservation i dagens debatt. Skyddsregeln fick dock en annan utformning än den vi ville se. Den skyddsregel som föreslogs av regeringen fick följande lydelse: "Om den hyra som är att anse som skälig är väsentligt högre än den tidigare hyran i hyresförhållandet, ska hyresnämnden, om hyresgästen begär det och inte särskilda skäl talar emot det, bestämma att hyran ska betalas med lägre belopp under en skälig tid." Tillämpningen villkorades alltså av att det inte fanns särskilda skäl som talade mot en tillämpning. Dessutom nämner regeringen just standardhöjande ombyggnad som exempel på ett särskilt skäl att inte tillämpa skyddsregeln. Regeringen skriver: "Särskilda skäl som talar emot en tillämpning av skyddsregeln bör således kunna vara exempelvis att det efter godkännande eller tillstånd har utförts standardhöjande åtgärder". Man kan alltså säga att skyddsregeln inte behöver tillämpas i just den situation där hyresgäster har störst behov av den. Hur har då regeringen motiverat detta? I betänkandet anförs att hyresgästers inflytande är starkt i ombyggnadssituationen. Regeringen skriver: "När det gäller exempelvis standardhöjande åtgärder som har en inte obetydlig inverkan på lägenhetens bruksvärde har hyresgäster i dag ett relativt starkt inflytande." Vi menar att detta är direkt fel - hyresgästerna saknar i praktiken inflytande i denna situation. Herr talman! Jag ska säga några ord om reglerna vid ombyggnad. Enligt reglerna vid ombyggnad får en hyresvärd inte utföra standardhöjande åtgärder i en lägenhet om inte hyresgästen antingen har godkänt åtgärderna eller säger nej men hyresnämnden lämnar tillstånd. I praktiken är det mycket vanligt att hyresgästerna säger nej till de standardhöjande åtgärder som hyresvärden vill genomföra, eftersom det kommer att leda till mycket höga hyreshöjningar. Hyresvärden vänder sig i dessa fall till hyresnämnden och ansöker om tillstånd att genomföra åtgärderna. Nämnden ska enligt reglerna bifalla hyresvärdens ansökan om värden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs och det inte är oskäligt mot hyresgästen att den genomförs. Jag har tagit del av en undersökning som Hyresgästföreningen genomfört, där de har tittat på praxis från hyresnämnder och Svea hovrätt under åren 2002-2010. Jag kan konstatera att nämndernas och hovrättens praxis är entydig: I praktiken får hyresvärden nästan alltid tillstånd att utföra de åtgärder man ansökt om. Det hjälper således inte hyresgästerna att protestera, eftersom hyresnämnden och hovrätten ändå alltid ger hyresvärden tillstånd. Fastighetsägarna i Stockholm gjorde under 2008 en genomgång av alla ärenden i hyresnämnden i Stockholm 2002-2006. Man kom fram till att det under perioden hade meddelats avslag 3 gånger av totalt 449 ärenden. 192 bifölls helt, 5 avslogs delvis och 249 avskrevs. Att så många ärenden avskrevs är i allmänhet en konsekvens av att parterna nått en frivillig överenskommelse som innebär att hyresgästen medger hyresvärdens ansökan. Sådana sena godkännanden beror ofta på, vilket framgår av hyresnämndens protokoll, att hyresgästen först vid förhandlingen insett att nämnden i tillståndsärendet inte prövar hyran efter ombyggnad. När väl hyresvärden har fått tillstånd för åtgärderna kan han genomföra ombyggnaden. När ombyggnaden är klar återstår att bestämma hyran för lägenheterna. Denna prövning leder som sagts tidigare till att hyreshöjningen i de flesta fall blir mycket kraftig, i flera fall upp till 50 procent högre hyra. Herr talman! Sammanfattningsvis visar praxis att hyresgästerna i praktiken saknar inflytande över ombyggnaden. Regeringens ställningstagande att hyresgästerna har ett relativt starkt inflytande vid ombyggnad är direkt fel. I stället får hyresvärden i praktiken alltid tillstånd till åtgärderna som leder till hyreshöjningar på upp till 50 procent. Ett särskilt skäl att inte tillämpa skyddsregeln är enligt propositionen att hyresvärden har fått tillstånd att utföra standardhöjande åtgärder. Det är för oss självklart att skyddsregeln alltid ska tillämpas i dessa situationer och att tillämpningen ska vara generös. Detta skulle enkelt kunna genomföras genom att ändra skyddsregeln så att den alltid ska tillämpas vid ombyggnad. Det här gör, herr talman, att vi inte är nöjda med hur förslaget ser ut. Konsekvenserna för den enskilde riskerar att bli för stora för att vi ska kunna acceptera detta. Vi tycker att regeringspartierna ska gå tillbaka, göra om och göra rätt och återkomma till riksdagen med förslag i denna fråga i syfte att få en bred uppslutning kring förslaget i riksdagen. I detta anförande instämde Jonas Gunnarsson .
Herr talman! Allianspartierna har under ledning av Moderaterna sedan de bildade regering hösten 2006 systematiskt skadeskjutit bostadsmarknaden i Sverige. Att man kritiserar den sabotagepolitik som bedrivits under allianspartiernas tid vid makten betyder emellertid inte att man automatiskt hyllar den bostadspolitik som har drivits tidigare. Bostadsministern och andra företrädare för regeringen talar fagert om hyresrättens betydelse samtidigt som de systematiskt slår undan benen på densamma. Den uppenbara bakomliggande avsikten från regeringens sida är att tvinga alla att äga sitt boende. Man har i medierna de senaste dagarna hört många som har vittnat om den effekten av den förda politiken. Regeringens politik handlar enbart om ideologi och inget annat. Att trångboddheten breder ut sig i rasande takt, att hundratusentals saknar den bostad de har behov av, att barn växer upp utan någon plats för läxläsning är sådana fakta som regeringen struntar blankt i. Att många företag, framför allt på mindre orter, inte lyckas locka till sig den yrkeskompetens som de behöver för att utvecklas, på grund av att det inte finns några bostäder att erbjuda inom rimligt pendlingsavstånd och att ingen bank lånar ut till bostadsbyggande utanför de större orterna, är även det, herr talman, en del av den verklighet som regeringen struntar blankt i. Att studenter i Sverige avstår från studier som de har antagits till på grund av att det är omöjligt att hitta bostad på studieorten är likaså något regeringen struntar blankt i. Regeringens linje är alltså tydlig. Man väljer i alla lägen att överlämna de svåra politiska frågorna till den så kallade marknaden. Att marknaden sedan inte förmår att hantera frågan bryr man sig uppenbarligen inte om. Man har ju lämnat över frågan till den heliga marknaden, och då har man agerat ideologiskt korrekt. Om det sedan fungerar eller inte spelar ingen roll för regeringen och dess partier. Att marknaden inte fungerar när det gäller bostadsförsörjning råder det ingen som helst tvekan om. Tvärtom är marknaden sjukare än sjuk, och regeringens skadeskjutande gör den bara än mer haltande. Grundtanken med marknadsekonomi är att kunden eller konsumenten ska kunna göra ett val mellan ett antal alternativ. Förutsättningen är att de alternativ som erbjuds ska vara sådana som kunden är intresserad av, eller hur, och att alternativen på något sätt fyller de funktionskrav som kunden har. En tredje förutsättning för en fungerande marknad är att kunden har ekonomiska möjligheter att göra det val som är intressant att göra. Inte på något av dessa områden uppfyller marknaden för bostäder de här uppräknade villkoren, och därför har marknaden ingen möjlighet att lösa bostadsförsörjningsfrågan. Herr talman! För de flesta bostadskonsumenter finns det inget alternativ, alltså inget alternativ, noll alternativ. Man tvingas till nödlösningar som att bo kvar hos mamma, bo hos en kompis eller kanske köpa en husvagn. För de flesta börjar bostadskarriären med ett tröstlöst köande. Och så kommer jag till det här med att välja. Att välja - det är faktiskt ett skämt. När man väl kommer fram i kön och det är ens tur, vare sig det handlar om kön för en skolplats för barnet, en plats för mamma i äldreomsorgen, en bokning för egen del för hälsokontroll i vården eller en bostad är det inte många som säger nej till det erbjudande de då får. Att säga nej i det läget riskerar betyda att man får börja om i kön. Bostadsmarknaden erbjuder alltså inga val, utan den erbjuder en köplats. För bostadskonsumenten innebär det här i praktiken att man tvingas acceptera en bostad på fel ort eller i fel stadsdel med långa resor till dagis, fritids, skola, arbete och andra viktiga målpunkter i livet för att få vardagen att fungera. Vi vet vad det betyder för klimatet och miljön. Oftast innebär marknadens erbjudande även att månadskostnaden är högre för boendet än vad konsumenten anser sig klara av. Det har vi hört föregående talare berätta om. Men några alternativ erbjuder marknaden, som jag påpekat, inte. För att bostadskonsumenten ska kunna få det boende som hen önskar tvingas hen allt oftare köpa sitt boende. Det är det som de moderata ideologernas högsta önskan är - att alla ska smittas av ägandesjukan. Någon bostadsbubbla har vi inte förrän den spricker, sade en minister insiktsfullt för några år sedan i en debatt här i kammaren. Just det, den som drabbats av ägandesjukan har ingen sjukdomsinsikt. Ägda bostäder har ett väldigt oklart realvärde, men de har ett tydligt lokalt marknadsvärde. Även på marknader där värdet hela tiden ökar, och inte fluktuerar, är det värdet tämligen ointressant för den som äger. Möjligen kan det vara intressant för arvingarna. Men för den som ska bo spelar det ingen roll om bostaden är värd 1, 2, 3 eller 4 miljoner, för bo behöver alla göra fram till sin död. Om den lokala marknaden för ägda bostäder fungerar så bra som den ska förändras alla bostäders värde tämligen likartat. Om någon byter från en trea till en annan trea för 1 eller 4 miljoner handlar det inte om värden, utan det handlar om graden av bubblifiering. Herr talman! Ett samhälle som enbart består av läkare, jurister, ingenjörer och liknande högavlönade grupper fungerar inte även om allianspartiernas företrädare tycks tro det. För att ett samhälle ska fungera krävs det att någon lagar taken när de börjar läcka, att någon ser till att vattenreningen fungerar och att avloppsledningarna är hela. Den ökade livslängd som vi ser som ett av de främsta resultaten av 1900-talets välfärdsutveckling beror inte i första hand på läkemedelsindustrins framgångar eller på en bättre läkarvetenskap. Det framsteget beror främst på rent vatten och fungerande reningsverk. För att ett samhälle ska fungera behövs det att någon skottar bort snön på vintern och att någon klipper gräsmattorna på sommaren, att någon lagar maten på restaurangerna och att det även finns någon diskar efter besökarna, kanske hos oss i denna kammare. Det krävs att någon tar hand om både barnen och de äldre, att någon kör bussen, sopbilen, varubilen till butiken, packar upp varorna och att någon hjälper till i affären på olika sätt. De viktigaste jobben, herr talman, de som gör att vardagen i samhället fungerar är oftast inte så högt värderade när det kommer till lönenivå, vilket naturligtvis är väldigt märkligt och i sig är en fråga för politisk diskussion. Den arkitekt, bara för att ta ett exempel, som fortsätter att rita hus efter 65 års ålder och som under sitt yrkesliv kanske har fått rita sina drömhus många gånger och gärna jobbat över på kvällarna när det varit som allra roligast har kanske inte ens betraktat lönen som den viktigaste ersättningen för utfört arbete. Glädjen i arbetet och kundernas glädje har många gånger varit det avgörande. För den som utför de tyngsta jobben i vården och omsorgen är det inte självklart att orka jobba fram till 65, och att kunna ha en sidoinkomst i yrket efter 65 är närmast otänkbart. För den personen har lönen varit viktig trots att den inte har varit så stor och övertidsersättning när man tvingats jobba över en självklarhet. Bostadspolitik är viktigt. Men, herr talman, det inser inte regeringspartierna. Bostadspolitik behövs för att ett samhälle ska fungera. Det är för alla dessa viktiga och nödvändiga men låg och medelavlönade medborgare som vi behöver hyresrätten och bostadspolitiken. Inser ni inte det? Det är inte för dem som själva kan bestämma när det är dags för nästa steg i karriären som vi behöver en bostadspolitik, inte för dem som har råd att köpa en ny bostad på den nya orten utan att behöva sälja den gamla bostaden först, inte för dem som kan hyra ut den gamla bostaden i väntan på att barnen kan behöva den under sina universitetsår. Bostadspolitiken behövs inte för dem som har mer pengar än de behöver för att äta sig mer än mätta. Varje samhälle är beroende av den sortens nyckelpersoner som jag nyss gav exempel på, de vars insatser av någon outgrundlig anledning inte värderas så högt när det kommer till lönesättning men som gör att vårt samhälle fungerar. De är faktiskt oersättliga. Därför måste det, herr talman, finnas bostäder även till dem. En regering som inte förstår behovet av en bostadspolitik skadar faktiskt samhället. Hur den bostadspolitiken sedan ska se ut kan man naturligtvis diskutera. Men den måste ge förutsättningar för alla sorters människor att kunna bo i alla delar av landet, i alla delar av staden och i alla bostadsområden. Bostadspolitiken måste underlätta integration och bostadskarriärer, och den måste motverka segregation, gettofiering och förslumning. Inte minst måste bostadspolitiken ge alla människor förutsättningar till en rimlig bostadsstandard. Allt detta går att åstadkomma med politik, men inget är möjligt att åstadkomma genom att överlämna frågan till marknaden. Det har vi än en gång fått tydliga bevis på. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 i betänkandet, därför att den snabba och ogenomtänkta, eller man kanske ska säga den oplanerade, ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i många städer skapar getton och gör det svårt för nyckelpersoner att bosätta sig där de faktiskt behövs. De orimligt höga hyrorna som pågående renoveringar av 60 och 70-talens massproducerade bostäder leder till gör att ekonomin för många blir orimlig. Även där, herr talman, behövs det bostadspolitik. Naturligtvis kan man kortsiktigt höja lönerna kraftigt för de oumbärliga låg och medelavlönade nyckelpersonerna, som jag har räknat upp exempel på och som finns överallt i vårt samhälle, men vi miljöpartister anser inte att politiken ska lägga sig i lönebildningen. Vi menar inte heller att det är någon lösning att alla blir bostadsägare. Vårt samhälle behöver den flexibilitet som hyresrätten ger förutsättningar för. Det som behövs är en politik som gör att det byggs fler hyresrätter än vad som efterfrågas så att en verklig marknad för hyrda bostäder kan uppstå, en marknad där bostadskunden kan välja från ett utbud, inte en marknad där den som söker en hyresrätt tvingas ta det som leverantören bestämmer. En sådan politik måste ha som grund att samhällsnyttan av fungerande bostäder väger tyngre än kortsiktig girighet. En fungerande bostadspolitik förutsätter en allmännytta som sätter allmännyttan främst. En regering som slösar subventioner på de redan välbärgade, och som samtidigt inte ser de grundläggande behoven hos dem som inte vill eller kan välja att äga sitt boende, bygger konflikter och spänningar i samhället. Väldigt många där ute är rädda för vad som kan hända om den politiken får fortsätta.

Herr talman! Bristen på hyresrätter fortsätter att öka samtidigt som nästan 250 000 unga vuxna saknar ett eget boende. Ungdomar efterfrågar ofta hyresrätter med rimliga hyresnivåer, enligt Vänsterpartiet. Förutom att bygga bort bostadsbristen behöver det befintliga bostadsbeståndet av hyresrätter förbli just hyresrätter. Högerregeringens politik är inriktad på boenden som kräver att man har en kapitalinsats och på att öka den sekundära hyresmarknaden, främst boende i andra hand. Ett stort problem är också att hyresrätter säljs och ombildas till bostadsrätter. Sedan år 2000 har ca 155 000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter i landet. Av dessa finns 72 procent eller ca 112 000 i Stockholms län. Vänsterpartiet vänder sig emot den här utvecklingen som innebär höjda trösklar för att få ett eget boende för många utan förmögenhet och att bostadsmarknaden dräneras på hyresrätter med låga hyror. De få hyresrätter som byggs med sådan finansiering har normalt mycket högre hyra än de sålda lägenheterna. Hyresgäster som efterfrågar hyresrätter med samma hyresnivåer som de som sålts ut har ofta inte råd att hyra de nyproducerade bostäderna med höga hyror. Av dessa och många andra skäl motsätter vi oss i Vänsterpartiet ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Vi tycker att all ombildning och utförsäljning av allmännyttans lägenheter ska stoppas. Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att lämna förslag på hur det ska kunna bli möjligt att ombilda hyresrätter till ägarlägenheter. Vänsterpartiet har varit och är motståndare till att över huvud taget införa upplåtelseformen ägarlägenheter. Att möjliggöra ombildning av hyresrätter till ägarlägenheter menar vi är ett steg i fel riktning. Beslut om utförsäljningar görs i kommunerna. På riksnivå finns lagar som reglerar ombildningar till bostadsrätter. Allmännyttan är av största vikt både för en social bostadspolitik och för bostadsförsörjningen. Därför bör en del av den statliga bostadspolitiken vara att säkerställa och utveckla allmännyttans ställning. Högerregeringens politik går i helt motsatt riktning. Under förra mandatperioden upphävde regeringen den så kallade tillståndsplikten vid överlåtelser av kommunala bostadsföretag. Det innebär att det står kommunerna fritt att sälja hela eller delar av de allmännyttiga bostadsbestånden utan att begära länsstyrelsernas tillstånd. Ett av skälen för lagändringen uppgavs vara att alla kommuner inte har allmännyttiga bostadsföretag. Det är märkligt att motivera upphävandet av ett generellt regelverk som träffar alla kommuner med att en handfull kommuner inte har ett allmännyttigt bostadsbolag. Tvärtom tycker vi att det är av stor vikt att kommunerna stärker sina bostadsföretag och utvecklar möjligheterna att tillhandahålla bra bostäder enligt självkostnads och bruksvärdesprinciper. Herr talman! Den 1 januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag i kraft. Förändringen mot tidigare lagstiftning är att de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. En konsekvens av detta är att den kommunala grundprincipen om självkostnad undantas. Denna lag begränsar kommunernas möjligheter att ta ut pengar från sina bostadsbolag och använda dem till andra verksamheter. Det finns det flera exempel på från Stockholms stad, där den borgerliga majoriteten har beslutat att ta pengarna från de allmännyttiga bolagen och använda dem till exempelvis vägar, till att klippa häckar och riva campingplatser i stället för att använda dem till social sammanhållning, integration med mera. Vi anser att effekterna av den nya lagen måste utvärderas. En annan aspekt rörande hyreslagen är den förändring som innebär att allmännyttans hyresnormerande funktion har ändrats. Tidigare kunde hyresnämnden pröva hyran mot hyressättningen för likvärdiga lägenheter med förhandlade hyror hos både kommunala och privata bostadsföretag. Denna lag har ersatts med en regel om att jämförelse ska göras med likvärdiga lägenheter med förhandlade hyror hos både kommunala och privata bostadsföretag. Hyresgästföreningen har undersökt skillnaden mellan privata värdar och allmännyttan, och resultatet visade att de privata värdarnas hyra låg klart över allmännyttans. Herr talman! Kommunerna ges genom 5 kap. 7 § i plan och bygglagen en möjlighet att utifrån ett program ge förutsättningar för hur bostadsområden ska byggas med avseende på antal lägenheter, upplåtelseform och så vidare. Detta är dock inget krav. Vänsterpartiet menar dock att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att upprätta boendeplaneringsprogram för att kunna garantera hög kvalitet på bostäder och boendemiljöer. Vi anser också att obligatoriska boendeplaneringsprogram skulle främja samhällsdebatten om bostadsfrågor. Boendeplaneringsprogrammen ska redovisas till regeringen via länsstyrelserna. De ska vara heltäckande och övergripande och behandla såväl handlingsplaner för nyproduktion och ombyggnad som förändringar i service, infrastruktur och omgivande miljö. Vänsterpartiet driver att det ska vara en utgångspunkt för kommunernas arbete med det obligatoriska boendeplaneringsprogrammet. Herr talman! Vidare tycker vi att människors möjligheter att välja hur de ska bo bör stärkas. Därför är det angeläget att kommunerna genom en aktiv bostadspolitik bidrar till ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer. På så vis förbättras möjligheterna för den enskilde att få ett bra och ändamålsenligt boende. Bostadspolitiken är också viktig för att bekämpa den segregation som framför allt präglar våra storstäder. Förslaget om obligatoriska boendeplaneringsprogram är ett sätt att säkerställa att det byggs med blandade upplåtelseformer. Det skulle också vara en viktig åtgärd för att bryta segregationen. En annan konkret åtgärd kan vara att förändra plan och bygglagen så att kommunerna ges möjlighet att föreskriva en viss upplåtelseform i detaljplan. Förutsättningarna för att använda översiktsplaner på motsvarande sätt bör också ses över, enligt Vänsterpartiet. Det är viktigt att det finns regler som gör att hyresrätter som skapas på detta sätt inte kan omvandlas till bostadsrätter. Vi anser att möjlighet för kommuner att föreskriva en viss upplåtelseform i detaljplan ska införas. Herr talman! Bostaden är inte som vilken vara som helst. Snabba hyreshöjningar kan inte mötas snabbt och enkelt med ett byte av bostad. Hyresgästens inkomst, utbudet av lediga bostäder, arbete, studier med mera kan vara reella hinder. Medierna rapporterar dagligen hur de höga hyrorna efter renoveringar och ombyggnader drabbar hyresgäster i olika delar av landet. I dag har vi en situation där renoveringar och ombyggnader av bostäder har inneburit hyreshöjningar på upp till 60 procent. Med så höga hyreshöjningar är det många som helt enkelt inte har råd att bo kvar. Dessutom vittnar många hyresgäster om att de inte alls har fått vara med och påverka omfattningen av renoveringen. Vänsterpartiet menar att hyresgäster generellt måste få mer inflytande över det egna boendet och närmiljön. Detta gäller i synnerhet vid renoveringar och ombyggnader av lägenheter. Hyresgästföreningen föreslår en rad åtgärder för att stärka hyresgästernas inflytande och skapa förutsättningar för rimliga hyror. Bland annat menar man att fastighetsägarna ska erbjuda olika nivåer av ombyggnad med olika hyresnivåer. Vänsterpartiet tycker att detta är en bra inriktning. Därför anser vi att skyddsregeln som kan användas mot kraftiga och snabba hyreshöjningar även ska gälla vid ombyggnader. Sist men inte minst: Det var ett bra och klokt beslut som civilutskottet tog om besittningsskydd för att undvika vräkning av kvinnor som misshandlas i hemmet av make eller sambo. I samband med misshandel sker ofta skadegörelse i lägenheten. Skadegörelse är normalt grund för uppsägning, men då tas inte hänsyn till kvinnans och eventuella barns behov av bostaden och deras situation i egenskap av brottsoffer. Att ett enigt utskott har stått bakom Vänsterpartiets förslag gällande besittningsskyddet för att stärka kvinnor och barn genom att deras rätt att fortsätta använda lägenheten bör skrivas in i hyreslagen är glädjande. Jag har förhoppningar om att utskottet tar ett liknande positivt beslut för att stoppa vräkningar av barnfamiljer, i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Avslutningsvis vill jag lyfta reservationerna 1, 2 och 3, men jag står självklart bakom samtliga reservationer från Vänsterpartiet.

Herr talman! Bostäder är onekligen något som engagerar. Det har vi hört i dag och även i tidigare debatter. Vi vet också att vi har en varierad bostadssituation i landet. Storstadsregionerna lider av gigantisk bostadsbrist medan andra orter har problem med stor utflyttning eller rent av ensidiga bostadsmarknader. Egentligen berör en debatt om hyresrätten som upplåtelseform endast en del av det mycket större och övergripande problemet med underskott på bostäder, inklusive hyresrätter. Orsakerna till detta problem är flera, och vi kommer knappast att lösa det genom fler regleringar för hyresrätter eller genom att enbart kommunala bolag får sätta normen för hur mycket en lägenhet får kosta. Vi kommer inte heller att lösa problemet med för få bostäder genom att vi i riksdagen bestämmer om en kommun får ombilda en hyresfastighet till en kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt eller till och med sälja en hel fastighet. Tvärtom riskerar fler regleringar i denna riktning att försena och försvåra byggande över lag. Herr talman! Jag vill efter denna korta inledning yrka bifall till utskottets förslag. Vänsterpartiets förslag i betänkandet innebär i princip att man tror att det kommer att byggas fler hyresrätter om vi ser till att alla hyror fastställs utifrån vad de kommunalt ägda lägenheterna kostar. Man ska enbart verka efter självkostnadsprincipen, inte få ombilda sina fastigheter till någon annan upplåtelseform och absolut inte få sälja dem, om det är det som medborgarna i den sagda kommunen vill ha. Inte heller skulle man få finansiera nödvändiga upprustningar, eftersom man inte skulle kunna ta ut hyran för att finansiera en upprustning. Man kan säga så här: Den vänsterpartistiska självkostnadsprincipen skulle i princip bli en självförstörelseprincip för hela bostadsbeståndet. Självklart skulle det byggas en och annan lägenhet i allmännyttan, men det skulle samtidigt slå undan benen för alla andra aktörer som vill bygga hyresrätter i Sverige i dag. Problemet, herr talman, med att det byggs för få lägenheter och för få bostäder i Sverige är inte att vi har få lagar och regler, utan det är att vi har för många lagar och regler. I dag har vi en lagstiftning som gäller hyressättningen som togs fram i bred enighet tillsammans med hyresmarknadens parter och som trädde i kraft i januari 2011. När vi pratar om en fungerande hyresmarknad är det därför viktigt att vi tar in synpunkter och kan hålla oss till de överenskommelser som vi har kommit överens om. I den första utvärdering som Boverket gjorde och som presenterades precis innan påsk kan vi se att hyrorna inte alls har stuckit i väg över huvud taget utan att det är ökningar på 2-3 procent per år. Vi får se vad Boverket kommer fram till. I den ursprungliga propositionen fanns det ett uppdrag till Boverket att se över den nya lagstiftningen. En annan aspekt som är mycket aktuell just i dag är det stora upprustningsbehov som finns i miljonprogrammen. De fastighetsägare som inte har underhållit sina fastigheter står inför en gigantisk utmaning. Samtidigt finns det goda exempel runt om i hela landet på fastighetsägare som har haft ett kontinuerligt underhåll på sina fastigheter från 60 och 70-talet ända fram till i dag. Det finns också goda exempel där fastigheter har varit i stort behov av renovering och där man i god dialog tillsammans med hyresgästerna har kommit fram till rimliga hyresnivåer. Regeringen har såklart beaktat risken för kraftiga hyreshöjningar. Det tas upp i skyddsregeln, som tidigare har nämnts. Vi har, som jag sade, en bred överenskommelse, och jag tror att det är viktigt att vi försöker hålla oss till den. Socialdemokraterna skriver i sin motion att regeringen har avpolitiserat bostadsmarknaden och ser det som något negativt. Jag tar det tvärtom som en komplimang. Att parterna på hyresmarknaden får ta ett stort ansvar för utvecklingen på densamma är bra för hyresmarknaden på lång sikt. Återigen, herr talman: Är det något som inte skapar fler bostäder är det fler regler. Vi har en ordentlig avvägning mellan olika intressen vad gäller skyddsregeln. Det står också uttryckligen i propositionen att det är hyresgästens intresse som ska gå först. Därför finns det inte heller något absolut undantag när det gäller renovering och tillbyggnad. Det är viktigt - och det är uttryckligen sagt i propositionen - att man som fastighetsägare inte ska använda ombyggnad som ett sätt att finansiera vad som egentligen skulle vara ett nödvändigt underhåll. Däremot måste det alltid finnas en realistisk möjlighet för fastighetsägare att finansiera tillbyggnader, ombyggnader och renoveringar. Annars skulle vi se ett fastighetsbestånd som på sikt kommer att raseras ännu mer. Vi har en ganska ny lagstiftning som är svår att utvärdera än så länge. Vi får se vad som händer. Boverket utvärderar, och vi får se vad hyresnämnderna kommer fram till i sina utslag. Det uppdraget finns också hos Boverket i dag. Det finns, herr talman, några motioner som förvånar mer än andra i det här betänkandet. Den som kanske förvånade - eller förskräckte - mig allra mest var den som gäller detaljplanereglering av upplåtelseform. Det förslaget kommer inte att leda till att en enda ny hyresrätt byggs i Sverige. Däremot är risken uppenbar att det byggs betydligt färre lägenheter. Återigen: Det är inte fler regler som behövs för att vi ska få fart på bostadsbyggandet, utan det är färre regler och enklare processer. Det som är lite fascinerande är att redan PBL-kommittén avstyrkte förslaget att man skulle detaljplanereglera fram upplåtelseformerna. Detaljplaner måste vara kommunens övergripande verktyg för att ta fram hur man ska använda sin mark - inte vilken typ av fastighet som ska stå på en viss tomt. Det finns många andra sätt som man kan använda för att styra mot fler hyresrätter, som jag antar är det Socialdemokraterna vill. Det kan man göra med tomträtter eller markanvisningsavtal. Det finns många goda exempel på hur man har lyckats med det. Det orimliga i förslaget från S, V och MP framgår om man tänker sig en markägare som vill bygga en hyresrätt på en fastighet, medan detaljplanen säger att det måste byggas en bostadsrätt. Vad händer då? Med största sannolikhet kommer det inte att byggas något hus över huvud taget, och bostadsbristen fortsätter sin lunk i svensk nutidshistoria. Alternativt måste detaljplanen ändras. Vad innebär det? Jo, detaljplaner tar tid och öppnar upp för nya överklaganden. Är det två saker vi absolut inte ska göra för att kunna bygga fler bostäder i Sverige i dag är det att begränsa möjligheten att bygga och att skapa längre planprocesser. Däremot måste jag ändå ge oppositionen en eloge för att ansatsen är god. Hyresrätten är en viktig upplåtelseform. Den möjliggör flexibilitet och tillväxt och möjliggör bättre flyttkedjor och attraktivare städer. Dess värre riskerar ytterligare reglering i detaljplaneringen av upplåtelseformen att det inte kommer att byggas några lägenheter över huvud taget. Därför är det förvånande att Socialdemokraterna står bakom ett sådant förslag. Herr talman! Sist men absolut inte minst skulle jag vilja passa på att nämna det tillkännagivande om stärkt besittningsskydd för misshandlad maka eller sambo som hela civilutskottet står bakom i dag. Att vi stärker brottsoffrens ställning är en självklarhet för mig. Det är också viktigt att komma ihåg att den grundläggande problematiken med våld i nära relationer inte löses genom att vi ändrar i hyreslagstiftningen, utan vi måste också se över andra delar av lagstiftningen för att komma till rätta med det problemet. Det är också en fråga som regeringen har tagit på stort ansvar, vi har en nationell samordnare och det finns väldigt många insatser som regeringen har aviserat för att komma till rätta med problemet med våld i nära relationer. Däremot är detta en del som är nödvändig att se över, och därför är det glädjande att hela utskottet tillsammans kan göra det här tillkännagivandet. Tillsammans med många av de andra insatser som regeringen gör på det här området borgar detta för en stärkt ställning för människor som drabbas av våld i nära relationer.

Herr talman! Jag ska börja med att göra rätt. Är man ny i klassen blir det ibland fel. Mitt yrkande gäller naturligtvis reservationerna 2 och 3. Jag tackar kansliet för det påpekandet. Jag ägnade hela mitt anförande åt att prata om skyddsregeln. I utskottets överväganden hänvisar man till följande skrivning: "Särskilda skäl som talar emot en tillämpning av skyddsregeln bör således kunna vara exempelvis att det efter godkännande eller tillstånd har utförts standardhöjande åtgärder eller gjorts tillval som höjt lägenhetens bruksvärde." Jag menar, herr talman, att det finns en avgörande brist i skyddsregelns utformning. Det regeringsförslag som riksdagen tidigare har bifallit innebär nämligen att skyddsregeln inte ska tillämpas vid hyreshöjningar efter till exempel ombyggnad eller renovering när hyresgästen har gett sitt tillstånd till åtgärderna eller hyresnämnden har lämnat sitt godkännande. Jag har i mitt anförande tidigare pekat på en undersökning som bland annat Hyresgästföreningen har genomfört där man har tittat på praxis från hyresnämnder och Svea hovrätt under åren 2002-2010. De konstaterar att nämndernas och hovrättens praxis är entydig: I praktiken får hyresvärden nästan alltid tillstånd att utföra de åtgärder som ansökan gäller. Min fråga är egentligen: På vilket sätt menar ni att hyresgästen har ett relativt starkt inflytande över detta? Ser ni inte att det finns skäl att stärka hyresgästens inflytande för att inte äventyra hyresgästens reella besittningsskydd?
Herr talman! Till att börja med tror jag att det är viktigt att komma ihåg att man måste ha stor respekt för de problem som kan uppstå. Det är just därför skyddsregeln finns. Samtidigt måste det alltid finnas en möjlighet att renovera ett fastighetsbestånd. Det är synd att många delar av miljonprogrammet i dag i princip står och förfaller. Det är bristande underhåll som har gjort att vi har detta problem. Däremot finns det massvis med goda exempel på fastighetsägare som faktiskt har en bra dialog och som har underhållit sina fastigheter väl. Där behöver man egentligen inte skyddsregeln när det gäller upprustningen. Vi får se vad tillämpningen av skyddsregeln blir. Det vet vi inte riktigt utfallet av i dag. Enligt propositionen vill vi öppna upp i lagstiftningen för att skyddsregeln faktiskt ska gälla även vid standardhöjande åtgärder. Det måste finnas en möjlighet för fastighetsägarna att på ett bra sätt ta hand om sina fastigheter. Om fastighetsägarna inte kan ta ut kostnaderna på hyran, vem ska då i slutändan betala för nödvändiga renoveringar? Ska vi låta fastigheterna fortsätta att förfalla, eller ska vi försöka göra någonting åt det och förbättra standarden i lägenheterna?
Herr talman! Jag säger inte att man inte ska renovera fastigheter. Vi förstår också att lägenheter som har stått i 40 år är i behov av ett underhåll. Men vad vi talar om här är att det finns avgörande brister i skyddsregelns utformning. Skyddsregeln ska enligt regeringen inte tillämpas vid hyreshöjningar efter till exempel ombyggnad eller renovering när hyresgästen har gett sitt tillstånd eller när Hyresnämnden har lämnat sitt godkännande. Jag pekade tidigare på att Fastighetsägarna i Stockholm 2008 gjorde en undersökning av alla ärenden i Hyresnämnden i Stockholm under 2002-2006 och fann att det var tre avslag av totalt 449 ärenden. Man kan därför inte direkt säga att det är enkelt att bli hörd som hyresgäst i fråga om detta. Då får man dessa hyreshöjningar på 50-60 procent som en effekt. Det som vi talar om är hur man ska kunna få denna skyddsregel att gälla i alla dessa fall. När hyresvärden vill genomföra en renovering eller en standardhöjande åtgärd är det i princip alltid så att man får sin vilja igenom. Då kommer också räkningen på detta med en hyreshöjning på 50-60 procent för hyresgästen. Det är denna situation som är så dramatisk över hela landet. Jag tycker att även regeringspartierna borde se detta. De kan inte bara blunda för de effekter som drabbar många människor med hyreshöjningar på 50-60 procent. Jag tycker att ni ändå måste svara på frågan vad ni avser att göra för att inte äventyra hyresgästernas reella besittningsskydd. Det är det som är det allvarliga och som gör människor oerhört oroliga i dag.
Herr talman! Vi kommer tillbaka till det grundläggande problemet, nämligen att man måste kunna ta hand om sin fastighet och att man måste kunna finansiera upprustningen av sin fastighet. Det är där problemet ligger. Hur ska man göra det om man inte har möjlighet att ta ut kostnaden? Är det statliga subventioner som är svaret på detta? Det är en retorisk fråga. I så fall är det orimligt. Vi måste också komma ihåg att vi har en bruksvärdesprincip i Sverige i dag som jag tror att alla här inne är överens om, nämligen att det helt enkelt är bruksvärdet på lägenheten som bestämmer hur mycket man får ta ut i hyra. Att börja med statliga subventioner, som jag har sett att Socialdemokraterna har föreslagit, kommer inte att leda till någonting annat än att pengarna går rakt ned i fickorna på fastighetsägarna. En hyreshöjning på 50-60 procent är faktiskt inte normen, utan det finns många goda exempel där man i dialog med sina hyresgäster också kan bestämma om olika standarder och olika lång tid för en renovering men ändå kan fasa in en rimlig hyreshöjning. Det finns alltså massvis med goda exempel som inte innebär fler statliga regler överallt, utan tvärtom. I de fall där kraftiga hyreshöjningar drabbar hyresgästerna ska vi inte se till att fastighetsägarna får mer pengar. I stället måste vi se till individen. Lägenheterna ska ju byggas för flera generationer och förhoppningsvis stå i 50 år till. Därför har regeringen höjt bostadsbidragen för pensionärer och ungdomar och har höjt flerbarnstillägget med mera. Vi måste alltså se till individens behov och inte till att fastighetsägarna ska få subventionerade upprustningar.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna. Det här är ett betänkande som innehåller motioner väckta under allmänna motionstiden. Det handlar om väldigt mycket: hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt samt ombildning till bostadsrätt och ägarlägenheter. Merparten av motionerna har behandlats tidigare, så många av dem behandlas förenklat denna gång. Utskottet har också föreslagit ett tillkännagivande till regeringen. Det avser en översyn av hyreslagen för att öka skyddet att få bo kvar för den som misshandlats i sitt hem av sin make eller sambo. Jag återkommer till detta längre fram. Herr talman! "Mitt hem är min borg." "Hem, ljuva hem." "Borta bra, men hemma bäst." Man kan på många sätt beskriva betydelsen av att ha ett hem, att ha tillgång till en bostad. Ibland behöver man bostad på en ort tillfälligt. Ibland vill man satsa långsiktigt, och bostaden blir densamma under en mycket lång period. Ibland vill man ha kvar en bostad då man inte vet hur livet ter sig om några år. Vi har behov av att både byta bostad och anpassa boendet beroende på livssituationen. Ibland är det för att vi vill, ibland för att livsomständigheterna gör det tvunget. Möjligheten att hitta en bostad gör det möjligt att tacka ja till en plats på högskola eller universitet. En bostad gör det möjligt att byta jobb eller att över huvud taget hitta ett jobb. Byte av bostad kan underlätta i vardagen, om jag inte längre vill eller orkar klippa gräs, måla huset och skotta snö. Och, herr talman, tillväxten gynnas av en välfungerande bostadsmarknad. Herr talman! Hur ska folk bo? Vi i Folkpartiet anser att det avgörs bäst av den enskilda bostadskonsumenten. En del vill hyra, andra vill äga. En del vill äga kollektivt, andra vill ha ett enskilt ägande. En del vill eller kan inte spendera mycket på boendet, medan andra vill det. Långsiktiga spelregler är viktiga för alla bostadskonsumenter. Om förändringar sker av förutsättningarna för boendet måste man kunna planera för dem. Regeringen har redan fattat en hel del viktiga beslut och vidtagit åtgärder som riksdagen har fattat beslut om, men det är viktigt att fundera på vad mer vi kan göra. Herr talman! Jag ska nu beröra några av de reservationer som finns i betänkandet, och jag ska börja med frågan om reformerade hyressättningsregler. Utskottet och riksdagen ansåg i höstas att det var för tidigt att utvärdera lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Utskottet har samma uppfattning nu och hänvisar till det uppdrag som Boverket har fått i sitt regleringsbrev för 2013. Hyresbostadsutredningen har presenterat sitt förslag, och beredning pågår i Regeringskansliet. Vad gäller skyddsregeln mot kraftiga hyreshöjningar vill jag påminna om utskottets ställningstagande och riksdagens beslut i samband med att propositionen kom för några år sedan. Utskottets ställningstagande framgår i betänkande 2009/10:CU24: "I de nu gällande reglerna för hyressättning saknas helt en bestämmelse till skydd mot snabba och kraftiga hyreshöjningar. Regeringens förslag innebär således i detta avseende ett förstärkt skydd för hyresgästerna i förhållande till dagens situation." Det blev alltså förstärkta regler. Hyresgäster kan ha ett starkt intresse av att ha ett tydligt skydd mot kraftiga hyreshöjningar, även om de beror på standardhöjande åtgärder. Vid reformen av hyressättningsreglerna infördes en skyddsregel mot att kraftiga hyreshöjningar får ett snabbt genomslag. Om den hyra som är att anse som skälig är väsentligt högre än den tidigare hyran ska hyresnämnden, om hyresgästen begär det och inte särskilda skäl talar emot det, bestämma att hyran ska betalas med lägre belopp under en skälig tid. Eftersom skyddsregeln är ett skydd för hyresgästen bör utgångspunkten vara att väsentliga hyreshöjningar inte ska genomföras med en gång. Samtidigt får det anses rimligt att det finns utrymme för något större hyreshöjningar när detta är skäligt i det enskilda fallet. När det gäller exempelvis standardhöjande åtgärder som har en inte obetydlig inverkan på lägenhetens bruksvärde har hyresgäster i dag ett relativt starkt inflytande. Enligt hyreslagen får en hyresvärd utföra sådana åtgärder endast om de har godkänts av de berörda hyresgästerna eller om hyresnämnden har lämnat tillstånd. Om det har utförts förbättrings eller ändringsarbeten efter sådant godkännande eller tillstånd får det många gånger anses vara skäligt att efterföljande hyreshöjningar får ett snabbare genomslag. Regeringen menar därför att skyddsregeln som huvudregel ska tillämpas vid väsentliga hyreshöjningar om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Jag menar att Lars Eriksson från Socialdemokraterna ger en negativ bild av de förutsättningar som finns. Jag vill också påminna om att utskottet när propositionen behandlades framhöll att regeringen har för avsikt att följa upp tillämpningen av de nya reglerna. Frågan om att flytta tillbaka till en renoverad lägenhet eller inte beror ibland på många faktorer. Alla vill inte flytta tillbaka. Jag talade alldeles nyligen med en ung person som hade fått en evakueringslägenhet, och han fick ta ställning till om han ville fortsätta att bo i lägenheten. En del blir nöjda i samband med renoveringar. Det finns många fastighetsägare som är måna om att hyresgästerna ska ha ett bra boende och att det finns valfrihet. Man kan faktiskt bli erbjuden en lägenhet som man trivs i, vilket gör att man inte vill flytta tillbaka. Det finns positiva exempel. Herr talman! I frågan om att styra upplåtelseform i detaljplan blir jag, precis som tidigare talare, förvånad över förslaget. Det handlar om att göra detaljplaneprocessen ännu krångligare. Utskottet delar PBL-kommitténs uppfattning och är inte berett att vidta en översyn i den frågan. I dag har kommunerna möjlighet att påverka upplåtelseformen genom de exploateringsavtal som finns. Men att från det gå till att låsa fast upplåtelseform i detaljplan är inte en god idé. Jag noterar att Amineh Kakabaveh i Vänsterpartiet inte gillar ombildningar av hyresrätter till ägarlägenheter. Den möjligheten finns inte i dag. Det går inte att i dag ombilda en hyresrätt till ägarlägenhet, men jag tycker att det vore en bra idé. Det är hyresgästerna, de boende, som tar initiativ till att bilda en bostadsrättsförening. Det är deras initiativ att vilja köpa en fastighet. Vid ombildningar frigörs resurser för bostadsföretaget att underhålla fastigheter och att investera i nyproduktion. Möjligheterna är viktiga. Frågan om blandade upplåtelseformer i de olika stadsdelarna är viktig. En hel del kommuner jobbar intensivt med att möjliggöra ombildningar, inte minst i de områden och stadsdelar där det finns 100 procent hyresrätter. I min kommun finns en sådan stadsdel: Rissne. Där har ombildningar genomförts, och de boende tycker att miljön har blivit bättre med blandade upplåtelseformer. Med det regelverk de rödgröna föredrar, där det inte är möjligt att ombilda, skulle Rissne inte ha fått några bostadsrätter utan detaljplaneförändringar. Det hade varit ett olyckligt lagförslag. Herr talman! Tillkännagivandet om en misshandlad makes eller sambos besittningsskydd är viktigt. Jag vill börja med att påminna om det arbete som har gjorts av regeringen inom en rad områden, inte minst av före detta statsrådet Nyamko Sabuni. Nyamko Sabuni har verkligen lyft upp frågan om våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld. Socialstyrelsen har beräknat att antalet kvinnor som varje år utsätts för våld i nära relationer uppgår till minst 75 000. Internationella studier pekar på att våld förekommer i 10-30 procent av alla parrelationer. Sedan år 2000 har anmälningar avseende denna typ av brott ökat med mer än 35 procent. Samtidigt har också anmälningar avseende grov kvinnofridskränkning ökat markant. Vad har regeringen gjort? Regeringen beslutade under föregående mandatperiod om tre handlingsplaner. En betydande andel av det särskilda jämställdhetsanslaget gick till åtgärder mot våld i nära relationer. Den här mandatperioden har insatserna följts upp i handlingsplanerna. För att öka samordningen och effekterna i insatserna har regeringen utsett Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer. I den nationella samordnarens uppdrag ingår bland annat att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet. Samordnaren ska verka för att förbättra samverkan mellan berörda aktörer, bidra till ökad samsyn om hur våld i nära relationer bäst ska förebyggas och bekämpas samt i samråd med aktörerna bidra till att sprida kunskap på området. Herr talman! Varför räknar jag upp alla de åtgärder som inte berör civilutskottets arbete? I vårt alliansyttrande påpekar vi att en översyn av hyreslagen är viktig, men också många andra åtgärder är nog så viktiga att följa upp. Jag vill också påminna om det ansvar som kommunerna har vad gäller att förebygga våld och hjälpa de mest utsatta brottsoffren. Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. I ett uppdrag till Socialstyrelsen ska socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld fortsätta att utvecklas. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att göra en samlad analys av insatsen för skyddat boende för hotade personer och att ta fram ett vägledande material för berörda målgrupper. Myndigheten har också förstärkt tillsynen. Socialtjänstlagen förstärktes 2007, och kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn har gjorts tydligare. Vi har i vårt särskilda yttrande påpekat att det behövs en bred översyn av hyreslagens paragrafer. Slutligen, herr talman, finns det anledning att hitta nya sätt att underlätta för bostadskonsumenter att göra sina val, även om just de förslag som tas upp i reservationerna inte är lösningen. Jag noterade att Jan Lindholm i Miljöpartiet beskrev sin ganska omfattande syn på problemen, men däremot lyste förslagen med sin frånvaro. Frågan är hur friheten kan ökas i boendet och hur vi värnar socialt ansvar, vilket jag tycker är en mycket central del av bostadsdebatten. Att bygga samhällen är så mycket mer än att bara bygga fastigheter.

Herr talman! Det här är en jätteintressant och viktig debatt. Jag vet att politikens ambitioner och intentioner alltid är, tror man i alla fall, att det ska vara bra för alla eller flertalet. Men jag tror inte att den här regeringens ambition är en bostadspolitik för alla. Vi ser, Nina, att det inte är så i alla områden. I Djursholm och i Täby, där statsministern bodde, finns det inte en enda hyreslägenhet. I vissa delar av Stockholm finns inte hyreslägenheterna kvar - de är utsålda. Var finns det blandade upplåtelseformer? Vi rödgröna säger att om man planerar upplåtelseformer i detaljplan är det ett skydd. Ett regeringsbyte ska inte direkt påverka människors vardag, men det har det tyvärr gjort från den förra mandatperioden till den här. Tyvärr gör ROT-draget och hela utförsäljningen av allmännyttan att folk lyxar till det. Du hävdar att områden har blivit bättre, men det är tvärtom. Folk lyxar till köket, och sedan säljer man. Folk flyttar, och det kommer andra. På vilket sätt blir ett område bättre? Det är tvärtom. Vi säljer ut allmännyttan och medverkar till att oroa befolkningen. Jag blir inte en annan Amineh om jag köper min lägenhet i samma område. Det är samma människor som bor där. På vilket sätt tycker ni att det är annorlunda?
Herr talman! Ombildningen är väldigt viktig för många människor, och då talar jag inte minst om dem som bor i hyresrätt. Om man bor i en stadsdel med hundra procent hyresrätter och skulle vilja byta boende och boendeform återstår det bara en sak, och det är att helt och hållet flytta från stadsdelen då man inte hittar det boende man skulle vilja ha. I den kommun som jag kommer från, Sundbyberg, har de rödgröna styrt i många år, och där har man till slut möjliggjort ombildning. Det finns starka skäl för det. Vänsterpartiet är inte det parti som har varit den starka påhejaren av detta - det ska jag säga. Men det har ändå genomförts ombildningar i en rödgrön kommun. Det här är en viktig fråga för de boende, just möjligheten att i ett område med flera tusen lägenheter som är hyresrätter få blandade upplåtelseformer, för att folk ska kunna bo kvar. Det innehåller också bostadsrätter, och man bygger radhus. På så sätt uppnår man en blandning. Det viktiga här, herr talman, är att om Vänsterpartiets och de rödgrönas förslag skulle gå igenom i riksdagen skulle den här möjligheten inte längre finnas utan detaljplaneförändringar. Det skulle bli svårare och bökigare. I dag kan en ägare ge ett uppdrag till sitt kommunala bostadsföretag att man kan möjliggöra ombildning. Men en ägare kan också peka med hela handen och säga att man inte gillar ombildning därför att de besluten tas i kommunfullmäktige. Verktygen finns också för den kommun som vill se till att det inte ombildas. Där tycker jag att det är viktigt att makten får finnas.
Herr talman! Det är intressant att höra vad man tycker om att bestämma detta i detaljplan. I dag byggs det mycket mer bostadsrätter än hyresrätter. Vi vet att det under de senaste 20 åren har byggts mycket färre hyresrätter, och under de senaste sex sju åren har man byggt mer bostadsrätter än hyresrätter. Genom att reglera detta garanterar vi blandade upplåtelseformer, och då vet vi att det blir balans. Samtidigt har människor insyn. Det här ger mycket mer frihet än det som finns i dag. I dag är det antingen-eller. Allt är till salu. Du kan köpa för hur mycket som helst och sedan sälja, i Skärholmen, i Sätra, där jag själv bor, och i många andra områden. I innerstaden i Stockholm har man sålt ut. Det har inte blivit bättre ur aspekter som segregation, utanförskap, fattigdom eller närområdets sociala möjligheter och påverkan. Därför håller inte er argumentation. En annan viktig aspekt är skyddsreglerna vid renoveringar och överhyror. Det är beklagligt att både Moderaterna och Folkpartiet här säger att det finns regler och att det inte är fråga om mindre inflytande. Min fråga är: Vad har ni i så fall för regler och normer? Vad gör ni för att dessa människor inte ska betala mellan 25 och 70 procent i överhyror? Vad finns det? Hur ska vi som politiker se till att folk inte behöver flytta utan kan bo kvar när man renoverar? Det handlar inte om lyxrenoveringar. Vad ska vi göra för att människor ska få makt att bestämma var de vill bo eller om de vill stanna kvar?
Herr talman! Valfriheten på bostadsmarknaden är väldigt viktig, och för att vi ska kunna ha valfrihet måste det finnas olika upplåtelseformer och olika former av boenden. Där kan jag dela Amineh Kakabavehs bekymmer kring just möjligheten att bygga hyresrätter. I många lägen i inte minst storstadsregioner byggs det bostadsrätter. Men det byggs också hyresrätter på sina håll. Det är klart att det är en jätteviktig fråga hur man kan styra upp det. Jag nämnde i mitt anförande att en möjlighet som kommuner har i dag är att använda sig av exploateringsavtal vid markanvisningar och att då skriva in upplåtelseform. Detaljplanen är inte det mest ultimata och bästa sättet. Man kan inte ändra användningen av en fastighet utan att ha en ny detaljplaneprocess. Bino Drummond tog upp precis den frågan, att det gör det ännu svårare. Vi vet redan nu att planberedskapen är en knepig fråga i många kommuner. Att uppnå en ökad blandning där man också har nyproduktion är en viktig fråga. Där kan jag dela målsättningen, även om våra verktyg skiljer sig åt. Vad gäller skyddsreglerna ska denna fråga följas. Jag vill påminna om, som jag sade i mitt huvudanförande, att dessa regler för att skydda hyresgästerna inte fanns. De förstärktes i och med den proposition som kom. Men det är klart att man ska följa reglerna. I betänkandet från civilutskottet stod det att man ska följa och se hur praxis utvecklas i hyresnämnderna. Jag tror säkerligen att många här i kammaren känner ett väldigt engagemang för att följa frågorna och hur praxis utvecklas. Men där handlar det om att hyresgästen ska ge sitt tillstånd, eller också kan man gå till hyresnämnden och där få ett tillstånd att göra förändringar. Det syftar till att man ska kunna renovera och underhålla fastigheterna. Men det är viktigt att vi får en rimlig balans, och vi kommer att följa frågan.

Herr talman! Negativ, sade Nina Lundström att jag var. Jag tycker att det är alldeles för lite av insiktsfullhet om vad som händer ute. I min egen kommun är det inte 60-procentiga höjningar i området Vallby, utan det är bara 25-procentiga. Hur ska man se på den oro som finns ute? Deras oro finns inte när man lyssnar på dig. Den verkar inte vara riktig. Då är väl allting bra då? Allting verkar ju vara väldigt fint. Det finns ingen riktig kritik ute. Protesterna mot hyreshöjningarna på 50-60 procent kanske inte är skäliga då. Ser ni inte dem? Hur tänker ni kring det här? Jag känner inte att jag får något riktigt svar på detta. Alla vill väl inte flytta tillbaka, säger Nina Lundström. Nej, men när vi besökte Stångåstaden i Linköping sade man att 50 procent inte flyttade tillbaka. Är det så många som plötsligt inte vill flytta tillbaka till ett område som man har bott i? Finns det en rimlighet i detta? Är det verkligen er uppfattning? Frågan ska följas, säger ni också. Det känns bra att den ska följas. Den behöver verkligen följas. Det finns en oerhört stor oro, och jag blir nästan rädd när jag hör att det inte verkar finnas någon förståelse för det som händer. I mitt eget barndomsområde i Göteborg har det blivit 60-procentiga höjningar - detta i ett område som redan för 20 år sedan var eftersatt. Det är klart att de människor det handlar om inte längre kommer ut från stan. Det är ett oerhört stort problem, och jag efterlyser lite känsla för dessa frågor. Detta är allvar för de här människorna.
Herr talman! Oro ska alltid tas på fullt på allvar. Det jag ville framföra är att det är många av oss i civilutskottet som har samtal med hyresgäster och träffar personer som uttrycker den här oron, som man ska ta på fullt allvar. Men jag har också talat med hyresgäster som har känt sig väldigt nöjda. Jag talade nyligen med en äldre kvinna som bor i en hyresrätt där man just nu gör en större renovering. Hon kände sig väldigt väl bemött. Hon är pensionär, till åren kommen och orkar inte flytta. Hon vill inte ha någon stor förändring i sitt liv, och fastighetsbolaget har varit fullt förstående för detta och gett alla hyresgästerna möjlighet att ta ställning till vilka förändringar man vill göra. Då har man gjort stambyten i vissa lägenheter, men man har inte gjort ytskiktsrenoveringar där man inte vill ha det. Jag menar att bilden är något vidare än vad frågeställaren vill göra gällande. Men visst ska vi ta oron på allvar. Jag vill läsa upp vad som stod i det utskottsbetänkande som kammaren behandlade i samband med propositionen. Där står att i propositionen framhålls att en samlad utvärdering bör göras när de nya bestämmelserna har varit i kraft under en tid. Det är också för att det mycket tydligt stod att hyresnämndens praxis ska följas. Det är hyresnämnderna som ska utveckla praxis. Vi ska ta detta på fullt allvar. Men att från denna signal gå vidare till att säga att man inte skulle kunna göra hyresförändringar när man gör renoveringar är ett alldeles för stort och märkligt steg. Fortfarande är det ju så att renoveringarna ska finansieras, och det bör åligga fastighetsägarna att ta ansvar för sin fastighetsförvaltning. Vi måste alltså hitta en balanspunkt där vi värnar både och.
Herr talman! Jag pekade på två olika undersökningar. De var förvisso inte dagsfärska, men det finns väl skäl att tro att det inte har hänt så mycket på det här området. Fastighetsägarna i Stockholm har en undersökning från 2008 om ärendena i hyresnämnden i Stockholm mellan 2002 och 2006. Där framgår att tre ärenden avslogs av 449. De diskussioner som jag har haft med Hyresgästföreningen, som ju är en av de parter som brukar vara med på hyresnämndens möten, vidimerar att det inte har skett mycket på det området. Man vidhåller att det ser ut så här. Ser ni inte den oro som finns? Nina Lundström säger att ni gör det, men det märks inte i de förslag som ni lägger här. Fortfarande behöver hyresnämnden inte tillämpa skyddsregeln varje gång med den här trappan. Mitt parti är ju inte emot att man renoverar ett lägenhetsbestånd som är 40 år eller äldre. Det är väl självklart att man ska göra det, men det är fullständigt orimligt att den som i dag innehar hyreskontraktet ska få stå för hela notan och dessutom göra det på en gång. Är ni ute och ser detta? Jag får väldigt mycket reaktioner på de här frågorna av mina vänner från min uppväxt som bor ute i de här områdena i dag. Jag blir beklämd när jag hör diskussioner om att de ska få 60-procentiga hyreshöjningar och inte har någonstans i stan att ta vägen. Man kan behöva flytta mil för att få det att gå ihop. Detta är en stor fråga som förtjänar att tas på betydligt större allvar.
Herr talman! Jag delar den oro som Lars Eriksson ger uttryck för i de här fallen, där hyresgästen inte vill gå med på en renovering och heller inte har kunnat driva frågan vidare. Men det är också väldigt viktigt att komma ihåg att den redovisning som Lars Eriksson tar upp gäller 2002-2010. Det är långt innan den nya lagstiftningen kom på plats. Vi måste väl ändå utvärdera det som gäller i dag och den förstärkta skyddsregeln för att riktigt veta hur den fungerar? Man gjorde en utvärdering av de gamla reglerna som den socialdemokratiska regeringen kunde ha gjort något åt men inte gjorde. Jag menar att det är viktigt att utvärdera det som gäller i dag. Därför kommer vi naturligtvis att följa den frågan. Jag känner också oro för de exempel som Lars Eriksson tar upp, men jag ville också visa på de exempel där det har lyckats väl - med samma lagstiftning, observera. Den bilden måste vi också fånga in. Om vi har en lagstiftning som möjliggör en god utveckling i renoveringsarbetet med nöjda hyresgäster kontra de fall där man inte är nöjd är frågan hur praxis ser ut. Vad ska vi göra för att förstärka hyresgästernas besittningsskydd? Det är ju ytterst det som vi båda två värnar om. Jag tycker att vi ska följa frågan, men vi måste göra en utvärdering av det nu gällande regelverket för att riktigt veta hur lagen fungerar. Då måste det ha gått ett tag, så att vi får en rättspraxis och ser hur utfallen blir. Jag vill än en gång med eftertryck säga att vi naturligtvis känner för alla de hyresgäster som känner oro. Dem ska vi ta på fullt allvar, och det gör vi.

Herr talman! Jag tycker väldigt illa om den härskarteknik som bygger på att man felciterar sina debattmotståndare och vill få dem att framstå som okunniga. Nina Lundström sade att man i dag inte kan ombilda ägarlägenheter till hyreslägenheter och försökte få det att framstå som att Amineh Kakabaveh skulle ha sagt något sådant. Det hon sade var att regeringen har tillsatt en utredning vars syfte är att utreda möjligheterna till detta. En annan sak från den senaste replikväxlingen: Vem i oppositionen skulle ha påstått att det inte skulle vara tillåtet med några hyreshöjningar alls i samband med renoveringar? Jag tycker att det är en tråkig debatteknik, och jag hoppas att vi inte ska behöva se så mycket av den. Jag brukar påpeka sådant ibland när jag tycker att det händer saker som inte borde ske i kammaren. Men jag har också några frågor. Nina Lundström avslutade med att kommentera mitt debattinlägg och sade att det behövs så mycket mer om man ska bygga ett samhälle än att bara bygga fastigheter. Tyvärr misstolkade jag den tidigare talmannens signal om att vi skulle börja klockan tre, så jag missade en del anföranden, men av Nina Lundströms anförande och det förra anförandet från regeringssidan kunde jag ändå konstatera att man inte har några idéer om hur man ska åstadkomma ett ökat byggande. Om man nu från Folkpartiets sida har insett att det faktiskt behövs mer än att bara bygga fastigheter skulle det vara intressant att veta hur - om politik inte är ett verktyg som fungerar, hur ska man göra då? Man kan ju bara tänka tillbaka på den här staden. Vad gjorde man på 1950-talet för att bygga den infrastruktur som gör att den här staden faktiskt fungerar i dag. Det var mycket tuff politik. Det var ingen marknad. Jag är intresserad av att veta hur ni tänker.
Herr talman! I Folkpartiet liberalerna och i liberalismen är en viktig grundregel att samhällen inte är färdigbyggda. Vi menar att samhällen förändras, och också våra idéer förändras. Det finns inget sluttillstånd där vi vid en viss tidpunkt skulle ha uppnått allt det vi ska uppnå. Vi tror på förändring och utveckling. Vi tror på att tekniken ger oss nya möjligheter. Vi tror också att idéer och visioner utvecklas, och utmaningar i samhället ställer krav på oss. Det är klart att den här debatten är viktig. Det handlar nämligen om någon form av vision av vad vi vill. Jag inledde med att berätta om - jag hoppas att Jan Lindholm noterade det - hur vi ser på bostadskonsumenternas valmöjlighet. Apropå det här med att citera varandra vill jag bara konstatera att Jan Lindholm själv var ganska hårdför i sin analys av borgerlig politik - jag uppfattade att Folkpartiet ingick där. Jan Lindholm menade att det bara handlar om marknadskrafter och ägande. Jag var väldigt noga med att poängtera att valfrihet förutsätter olika typer av boendeformer, blandade upplåtelseformer. En person kan tycka att en viss boendeform är bra under en viss tid i ens liv. Med sedan kanske man vill och behöver byta boendeform. Den möjligheten ska finnas genom hela livet. Det här är en del av vår bostadspolitik, att vi ska möjliggöra förändring. Alla regelverk som låser in stadsutveckling - det gäller exempelvis det här med att man ska låsa in upplåtelseform i detaljplan - förhindrar utveckling. Det gynnar inte utveckling, i och med att man kan uppnå samma mål med andra verktyg. Vi tror också mycket på att vi ska ha ett samhälle som utvecklas med frihet och socialt ansvar. Vi ska tänka på de mest utsatta. Ett sådant exempel är frågan som handlar om misshandlade personer, brottsoffer, som ska få ett ökat stöd. Ja, frihet och ansvar kan man arbeta med parallellt för ett bättre samhälle.
Herr talman! Frågan kvarstår. Vilka verktyg? Det har vi fortfarande inte hört någonting om. Annars var det mycket bra. Det är klart att man inte ska låsa in stadsutveckling. Men hur gör man det? Det gör man bland annat genom tuff styrning i detaljplaner. Det är nämligen väldigt svårt att förändra vissa boendeformer. Vi kan tänka oss till exempel ett område där det är övervägande bostadsrätter. Hur ska man kunna få en näringslivsutveckling i de fastigheterna? Det är mycket svårare att göra avtal med varje bostadsrättsinnehavare än med en ägare till en hyresfastighet. Det är bara ett exempel. Vi i utskottet var i Finland för några år sedan och tittade på detta. Där har man enorma svårigheter att göra om små lägenheter till större lägenheter för att man har just den här ägandeformen. Det finns på många håll i världen exempel på hur de här inlåsningarna i ägda bostäder försvårar utveckling av samhällen. Jag har en fråga till. Det här med möjligheterna att bo kvar handlar bland annat om hur skattesystemet ser ut. Före valet 2010 hade vi frågan uppe i civilutskottet. Då var alla partier överens. Alla partier var överens om att vi måste ha en skattemässig neutralitet mellan upplåtelseformerna. Jag har inte sett någonting i den vägen från regeringens sida. Däremot har parterna - Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen - presenterat en utredning. De hävdar att en hyresrätt på tre rum - jag tror att den var på 85 kvadratmeter - är missgynnad motsvarande 2 000 kronor per månad. Det är ganska mycket pengar när vi nu pratar om hyreshöjningar på 50-60 procent. Avser Folkpartiet att göra någonting åt det här? Ni har ju ändå en fot inne i regeringen.
Herr talman! Neutraliteten är en otroligt viktig fråga. Det är dock inte en ny fråga. Jag tror att man kan konstatera att många i denna riksdag har diskuterat och funderat över hur man ska lösa detta. Om lösningen hade varit enkel hade det säkerligen redan varit gjort, oavsett vilka som styrt. Men den är inte helt enkel. Det är en jätteviktig fråga att beakta. Hur skapar vi förutsättningar för att vi ska få den här mångfalden av boendeformer och för att vi ska kunna ha konsumenter som kan välja boende? Det behövs goda förutsättningar för att man ska kunna se till att de här upplåtelseformerna finns. Neutralitetsfrågan är en väldigt viktig fråga. Det pågår ett arbete för att se över beskattningsregler etcetera. Det är många faktorer som ska vägas in i detta. Jag kan säga till Jan Lindholm att den arbetsgrupp som Folkpartiet har när det gäller bostadsfrågor också tittar på den frågan. Jag tror att många partier här i kammaren arbetar internt med de här frågeställningarna. Det är en viktig fråga. Sedan gäller det verktygen i övrigt. Det handlar om markanvisningar. Markpolitiken i kommunerna är jätteviktig. Vi alla i denna kammare vet att ansvaret för bostadspolitik är delat mellan kommuner och riksdag och regering. Här sätter vi ramverket. Kommunerna har också en rad verktyg. Det är viktigt hur exploateringsavtalen fungerar. Jag gillar ägarlägenheter och tror att det skulle vara fantastiskt om den möjligheten utvecklas. Det handlar om att vi ser till att det generellt sett byggs mer, för då lättar det för alla på bostadsmarknaden. Det finns mängder av åtgärder som vi behöver vidta. Herr talman! Om jag hade haft längre tid i replikskiftet hade jag gärna tagit upp hela programmet. Men det hinner jag inte. Det får jag återkomma till.

Herr talman! Frågan om hur vi på bästa sätt kan få fram nyinvesteringar och renovering i bostäder löper som en tråd genom mycket av det som ska diskuteras i dag. Vi måste ta bort byggbromsen, som gör att det byggs få hyresrätter och att det saknas bostäder där efterfrågan finns och är som störst. Vi måste också uppmärksamma de orter i hela landet där efterfrågan är liten, där bostäder står tomma och outnyttjade. Vi i Centerpartiet ser hela landet. Vi har i motions och reservationsfloden till det här betänkandet fått förslag om förbud mot att ombilda allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. Vi har förslag på att det i detaljplaner ska fastställas vilken upplåtelseform ett bostadsbestånd ska ha. Dessutom finns det förslag om att modernisering och ombyggnad inte ska kunna täckas med hyror och att skyddsregeln, som faktiskt infördes 2009, också ska gälla vid standardhöjningar. Det handlar också om att vi ska gå tillbaka till det system där de hyror som de samhällsägda bostadsföretagen förhandlat sig fram till med Hyresgästföreningen ska lämnas över till övriga fastighetsägare för att de ska rätta sig efter och anpassa sig till dem. Det är reglering, styrning, krångel och skärpning av lagar. Samtidigt är det en fråga som alltid återstår att besvara. Vem är det som ska betala alltsammans? Hur ska det kommunägda bostadsföretaget kunna få loss kapital i sin egen balansräkning till nyinvesteringar och renoveringar om man förbjuds att sälja bostäder till hyresgäster som vill äga sin bostad? Hur ska hyresintäkterna kunna räcka till omfattande och nödvändiga renoveringar och ombyggnader om de knappt ger utrymme för att bekosta det löpande underhållet? Varför ska en privat eller allmännyttig fastighetsägare eller markägare eller byggherre någonsin bry sig om att ansöka om planläggning av bostäder om risken finns att det redan i detaljplanen bestäms vilken upplåtelseform var och en av de nybyggda bostäderna ska få? Vem skulle vara intresserad av att äga och hyra ut bostäder om man måste ansöka om planändring för att en hyresgäst eller en samling hyresgäster vill köpa loss ägarlägenheter, bilda bostadsrättsföreningar eller kanske bilda en kooperativ hyresrätt? Eller fastighetsägaren kanske vill sälja fastigheten till någon annan som ska fortsätta att hyra ut eller ombilda. Man skulle kunna tänka sig att det fanns en tanke bakom den kritik som ofta framförs från Socialdemokraternas håll om att plan och bygglagen är krånglig och borde förenklas. Men det gör det inte. I stället föreslår de nu, med Vänsterpartiets och Miljöpartiets stöd, att det utöver allt annat som ingår i en lång och besvärlig planprocess också ska bestämmas, samrådas, regleras och överklagas när det gäller vilka upplåtelseformer det är som ska gälla i detaljplanen. Vilket megakrångel! Samtidigt är det ett avgörande bevis för att talet om att PBL borde förenklas är snack och att den rödgröna politiken i stället leder till en ännu större osäkerhet och brist på initiativ och investeringsvilja hos dem som skulle vilja få en plan antagen men som själva vill kunna bestämma vilken upplåtelseform som de nya bostäderna ska ha. Missförstå mig inte! Centerpartiet gillar hyresrätten. Den "äger", skulle man kunna säga. Den som hyr sin bostad får ju all inclusive till ett fast pris, sådant som den som äger sin bostad själv måste beställa och betala för. Speciellt gillar vi de hyresrätter som skapas vid sidan av och som blandas med andra upplåtelseformer, som bidrar till mångfald och motverkar segregering. Vi gillar alla nya bostäder eftersom de bidrar till bostadsmarknaden och gör att konkurrensen ökar så att bostadspriserna kan minska där de i dag är för höga och att de kan öka där de i dag är för låga för att någon ska kunna bygga nytt. I småorterna, i Landsortssverige, kostar det mer att bygga huset än vad det är värt den dagen man flyttar in. Vi gillar också de allmännyttiga bostadsföretag som varit ärliga mot sina hyresgäster genom att inte avtala om så låga hyror att det inte finns några medel som är reserverade till det underhåll som är nödvändigt och oundvikligt. Det kan ju inte efter 50 år komma som en direkt överraskning vare sig för dem eller för hyresgästerna att det kommer att behöva göras stambyten, isolering, fönsterbyten, beläggningsförändringar i badrum och fasadrenoveringar i ett hus som är byggt på 70-talet. Herr talman! Jag är ute på en bostadsturné och träffar ganska många vd:ar och styrelseledamöter från de kommunägda bostadsföretagen. Det finns en medvetenhet där om nyttan av att köra med öppna kort gentemot hyresgästerna och se till att de redan från början kan vara delaktiga och bidra i det nödvändiga arbetet med att skapa ett gott fastighetsunderhåll. De kommunala bostadsföretagen brukar sätta av en tredjedel av hyran till underhåll och renovering. Då minskar man också driftskostnaderna, och det blir lättare att få kalkylen att gå ihop. Kan man dessutom, utöver renoveringen, se till att förtäta, bygga på en våning och sätta in hissar i det högre huset ökar man både standarden och får nya intäkter som kan betala av investeringen. Alliansen tror på en mångfald av lösningar och en större frihet att själva utforma dem. Men Vänsterpartiet Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill lagstifta, likforma och reglera. Det hederligaste vore om ni som ytterligare vill bestämma, styra och subventionera kunde inse att det är just den politiken som skapat de problem vi ser med en renoveringsbubbla, där det på sina håll saknas resurser och vi har en bostadsmarknad med för få hyresrätter. Assar Lindbeck, nestorn i nationalekonomi, dömde i sina memoarer för ett tag sedan ut den tidigare bostadspolitiken som en 70 år lång katastrof. Hyresregleringen, som visserligen har mjukats upp, var en tillfällig åtgärd efter kriget men har funnits kvar och gör att det än i dag byggs för få hyresrätter i privat regi. EU-kommissionen håller med om det här, och i går sade de i en rapport om Sverige, fritt översatt, att hyresmarknaden kan förbättras på lång sikt genom att man rör sig mot mer marknadsanpassade hyror. Centerpartiet vill se ett förslag från regeringen med ytterligare avregleringar av hyresmarknaden så att drivkrafterna att ombilda hyresrätter till bostadsrätter minskar och vi får ekonomiska drivkrafter att bygga, äga och förvalta hyresrätter också i privat regi så att tillgången på bostäder på sikt leder till lägre hyror och sjunkande priser på bostäder. Vi vill se enklare planförfaranden för snabbare och mer förutsägbara processer, där vi skapar förutsättningar för industriellt byggande och enklare upphandlingar av bra bostadskoncept för hyresrätter till låg kostnad som till exempel Sabos Kombohus. Centerpartiet vill se en renovering av miljonprogrammets bostäder som är hållbar och energieffektiv och som inte på ett oskäligt sätt drabbar de boende med högre kostnader, utan snarare ger dem ett direkt inflytande med möjlighet att välja nivå och standard och också tillfälle att se över sin egen bostadssituation. Herr talman! Byggbromsen som hindrar bostadsbyggandet i medlut ligger an. Nu måste den tas bort så att vi kan rulla ut de bostäder som behövs. Slutligen, herr talman, över till det vi är överens om: Det är välkommet att vi i riksdagen samarbetar för att öka skyddet och rättigheterna för dem som utsätts för våld i nära relationer.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 Att samtidigt stärka skyddet för den misshandlade i hyreslagen och stärka besittningsskyddet utöver vad som gäller i dag ligger väl i linje med det. Det är kul och viktigt att alla partier vill bidra till att motverka våld och kränkningar som sker i relationer i hemmen, på gator och torg och i vardagen. Sammanfattningsvis, herr talman, är det alltså glädjande att vi är överens om att de mest utsatta behöver ett bättre skydd. Vi är väl egentligen också överens om att vi behöver bygga fler bostäder. Men vi är inte överens om hur.

Herr talman! Sverigedemokraternas bedömning är att marknaden inte ensam kan garantera alla medborgare rätten till en bostad. Stat och kommun bör därför bära ett gemensamt ansvar för att förse även resurssvaga grupper med ett värdigt boende samt skapa förutsättningar för marknaden att tillhandahålla olika former av boenden. Här spelar hyresrätten en viktig och oersättlig roll, då den kan erbjuda boende även till dem som saknar eget kapital. Hyresrätter är ett sätt att underlätta en flexibel bostadsmarknad där människor snabbt kan bosätta sig på nya orter efter egna behov samtidigt som hyresrätten kan erbjuda en hög servicenivå, liten ekonomisk risk, ett enkelt utträde samt låga transaktionskostnader. En blandning av olika boendeformer bör eftersträvas vid nybyggnation för att motverka segregation och förbättra förutsättningarna att öka kontaktytorna mellan olika inkomstgrupper. I samma syfte bör en del av allmännyttans hyresbestånd kunna omvandlas till bostadsrätter om de boende så önskar. Hänsyn måste dock alltid tas till marknadens behov för att underlätta att fler hyresrätter byggs, och av den anledningen måste det även löna sig att bygga nytt. Kommunala bostadsbolag runt om i landet har olika förutsättningar såväl regionalt som ekonomiskt. Bostadsmarknaden är varierad och består av flera lokala bostadsmarknader som skiljer sig kraftigt åt vad gäller både efterfrågan och utbud. De har som sin gemensamma och viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder till rimliga priser. Dess hyresgäster bör beredas största möjliga inflytande och ansvar över sin boendemiljö. Det kan av den anledningen finnas skäl att i vissa fall förflytta den strategiska översiktsplaneringen från kommunal till regional nivå. Dessutom bör förutsättningar ges för att renovera och hålla befintliga hyresrätter i gott skick, vilket delvis kan göras genom skattefria underhållsfonder för hyresrätter. Med förenklade och enhetliga byggnormer kombinerat med ett mer rättvist skattesystem kan incitamenten för att öka byggandet således också bli bättre. Herr talman! Det är glädjande att ett enigt utskott vill att de kvinnor och män som misshandlats av sin partner ska få bättre skydd mot att vräkas ur sin hyresrätt på grund av störningar och skadegörelse i samband med misshandeln. Efter att Sverigedemokraterna valt att undersöka detta fann vi att det fanns skäl att se över problematiken för att regeringen ska kunna återkomma med ett förslag till ändring i hyreslagen då den här typen av misshandel ofta sker i situationer där lägenheten utsätts för skadegörelse eller grannar störs av ljud. Det är otroligt viktigt att hänsyn tas till brottsoffrets omständigheter, eftersom han eller hon redan befinner sig i en utsatt och ofta förödande situation. Läget kan då inte bli så mycket värre om vederbörande också tvingas förlora sin bostad. Det är lyckligt att Alliansen svängde i frågan men samtidigt beklagligt att de valde att bifalla detta förslag först efter mitt och Sverigedemokraternas tydliga ställningstagande. Det tyder på att det för Alliansen är viktigare att dölja ett nederlag i riksdagens kammare än att se till att brottsoffer skyddas från en situation som de inte kan hållas ansvariga för. Att skydda brottsoffer från att hamna i en ännu mer allvarlig situation är något som vi sverigedemokrater alltid kommer att arbeta för. Av den anledningen vill jag å Sverigedemokraternas vägnar tacka de vänsterpartister som lyft upp de här problemen och tacka för att de har väckt de här motionerna, även om vi med det sagt inte alls står bakom allt som skrivits i motionerna. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

Herr talman! Först skulle jag vilja yrka bifall till utskottets förslag. Det är ingen nyhet att Sverige alltsedan 1990-talets början har byggt alldeles för få bostäder, mindre än hälften av vad våra nordiska grannländer har gjort per capita och långt under snittet bland OECD-länderna. De bostäder som byggs är i regel bostäder i högre prisklasser. För att ändra på det här krävs en medveten och konkret politik som skapar bättre förutsättningar att bygga och en bättre fungerande bostadsmarknad, en politik som inser alla människors rätt till en bostad under rimliga villkor. Politiken ska skapa goda spelregler som marknaden kan agera sunt utifrån. För det krävs ett samspel mellan den kommunala och statliga nivån, mellan politik och marknad, mellan fastighetsägare och hyresgäster. Alla måste delta. Det är därför mycket glädjande och inspirerande att följa regeringens arbete för att uppnå en bostadsmarknad som stimulerar rörlighet, tillgänglighet och mångfald. Ett exempel på det är att bara två månader efter ändringarna i lagen om andrahandsuthyrning har utbudet ökat med ca 30 procent. Dessutom har de hyror som tidigare har varit en del av svart hyressektor genom lagändringarna blivit vita, vilket gör bostadsmarknaden mer ärlig och innebär att korrekt beskattning kan uppnås då vi numera vet hela hyreskostnaden. Jag ser med spänning fram mot regeringens kommande åtgärder som grundar sig i väl genomförda utredningar. Särskilt viktig för debatten i dag är Hyresbostadsutredningen som gav konkreta förslag till en bättre fungerande hyresmarknad. Jag tror att 2013 kommer att bli ett år då vi, när vi ser tillbaka på det, kan konstatera att vi tog många steg i rätt riktning för en bättre fungerande hyresmarknad. Herr talman! Den 1 januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Efter att ha varit en del av det här utmärkta utskottet i drygt en månad har jag just den propositionen från regeringen som min kvällslektyr. Det var en historisk överenskommelse mellan Fastighetsägarna i Sverige, Hyresgästföreningen, Sabo och regeringen. Den innebar bland annat att de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bolag och privata fastighetsägare. Bruksvärdessystemet är kvar och en skyddsregel infördes som är tänkt att motverka kraftiga hyreshöjningar. Det har vi hört de flesta talare ta upp här. Hyresnämnden har här en viktig roll när det gäller att se till att en eventuell höjning av hyran sker under en skälig övergångstid. Boverket har regeringens uppdrag att noga följa konsekvenserna av de nya reglerna i reformen från 2011. Man ska också följa effekterna och konsekvenserna med sikte på framtida utvärderingar. Den viktigaste åtgärden för att främja ett fortsatt utbud av bostäder, inte minst hyresrätter, är att skapa långsiktigt stabila villkor för såväl byggande som förvaltning och ägande. Det är så man skapar förutsättningar för investeringar och vilja att förvalta och äga hyresfastigheter. Regelkrånglet måste minska och förutsättningarna för att bygga bostäder väsentligt förbättras. Tiden från idé till färdigt hus är alldeles för lång. Planeringsprocessen är snårig och måste rätas ut och breddas. Det regionala inflytandet över bostadsplaneringen måste också stärkas. Herr talman! Alla som har varit uppe i talarstolen och talat i dag, från olika partier, har den gemensamma uppfattningen att vi behöver få fart på byggandet. Dock är vägarna dit lite skiftande. Kommunerna har ju ett bostadsförsörjningsansvar, och de kommunala bolagen är ett medel för att nå resultat. Kommunerna kan göra mer än de gör i dag. De kan snabba på planprocessen, och vägen fram till detaljplanelagd mark kan kortas. Markfrågan är ju central. I storstäderna är det framför allt tillgången till mark som är problemet. Men det finns även andra hinder, som till exempel bullerregler. Där pågår just nu en utredning. Sedan har vi överklagandetiderna, som är ett problem. Regeringen har anslagit mer pengar till länsstyrelserna för att korta handläggningstiderna och utfärda tydliga och gemensamma mål för alla länsstyrelser. Boverket har analyserat vilka hinder som finns för ekonomiskt svaga grupper att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är någonting som debatten i dag har rört vid ganska mycket. Nästan en miljon svenskar riskerar att inte få ett hyreskontrakt på grund av skärpta krav. Till exempel kan fastighetsägarna, både kommunala och privata, kräva att hushållet ska ha en årsinkomst motsvarande tre gånger hyran. I dag då det är mycket vanligt att människor är anställda via bemanningsföretag, alltså inte fast anställda, kan de här säkerhetskraven för hyror vara ett stort problem. Vi måste underlätta för människor att etablera sig på hyresmarknaden och behöver ha säkerhetskrav som är verklighetstrogna och realistiska. Herr talman! Ett enigt utskott har beslutat att lägga fram förslag om ett tillkännagivande för regeringen som avser en översyn av hyreslagen för att öka skyddet för att få bo kvar för den som har misshandlats i sitt hem av sin make eller sambo. Den typen av misshandel sker ofta i situationer där lägenheten utsätts för skadegörelse. Både skadegörelsen och de störningar som andra hyresgäster i huset utsätts för kan leda till att hyresgästerna förlorar lägenheten. I den rättsliga prövningen efter en sådan uppsägning tar rätten i många fall inte tillräcklig hänsyn till den misshandlade partnerns och eventuella barns behov av lägenheten. Man tar inte heller alltid tillräcklig hänsyn till brottsoffrens utsatta situation. Det gäller framför allt ur barnets perspektiv. Även om dagens lagstiftning redan ger sådana möjligheter ser vi ett värde i att ytterligare stärka skyddet för dessa brottsoffer och se över tillämpningen av gällande regler. Framför allt gäller det som jag sade ur barnets perspektiv. Regeringen genomför just nu en lång rad åtgärder för att stärka skyddet för brottsoffer. Mot den bakgrunden är det rimligt att samtidigt göra översynen av de bestämmelser i hyreslagen som kan ha koppling till just det här problemet. Till sist, herr talman, vill jag säga att regeringen arbetar aktivt för att stärka skyddet för misshandlade i nära relationer och utnämnde Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer för att hon skulle belysa flera aspekter av problemet. I hennes uppdrag ingår bland annat att överväga hur skyddet för och stödet till brottsoffren kan stärkas. Förutom att fokusera på stöd till brottsoffer ska utredningen även se över möjligheterna till ett bättre förebyggande arbete och stärkt samordning mellan olika aktörer. Arbetet ska redovisas i juni 2014. Kristdemokraternas bostadspolitik utgår från den enskilda människans ansvar, möjligheter och skyldigheter. Rätten till ägande måste tillgodoses samtidigt som samhället behöver garantera en solidarisk bostadspolitik, där även den som inte är köpstark har rätt till ett gott och tryggt boende. Bostadspolitiken måste inriktas på att, utan detaljstyrning, skapa förutsättningar för ett ökat byggande och ett billigare boende.

Herr talman! Roland Utbult påstod i sitt anförande att utbudet när det gäller andrahandsuthyrning har ökat med 30 procent och att den svarta hyresmarknaden har minskat. Mina frågor är: Vad har han för data? Var finns det faktaunderlag som vi inte vet om men som Roland vet om? I högerregeringen ligger KD i spetsen, med Attefall som bostadsminister. Vad har ni för ansvar när det gäller skyddsreglerna för de människor vars bostäder renoveras - delar av det mot deras egen vilja - och som ska få betala överhyrorna? Folk tvingas flytta. KD talar om individens möjlighet och rättighet. Vad finns det för rättigheter för de människor som egentligen inte kan påverka sitt eget boende och tvingas flytta efter en renovering? Det är en renovering som inte är deras fel; det är inte deras fel att lägenheten inte är ombyggd eller renoverad på 40 år. Nu ska barnfamiljer, äldre och fattiga flyttas. Vad är det för politik KD driver när det gäller just dessa individer? Ni låtsas stå på de svagas sida, men i själva verket genomför ni en politik som inte alls är som ni påstår.
Herr talman! Jag tackar Amineh. När det gäller var jag har hittat underlaget: Om vi tror att Svenska Dagbladets undersökningar kan vara ett bra underlag är det bara att läsa den tidningen. Där finns nämligen just det underlag som beskriver det jag gjorde. Det kan du alltså googla på, om du vill. När det sedan gäller dessa renoveringar, som kan resultera i en höjd hyra, har flera varit uppe och debatterat detta. Precis som du säger är det klart att 40 år av bristande underhåll får sina konsekvenser. Då kan man se på vilka som har styrt landet under dessa 40 år. Det är skiftande regeringar och ett skiftande ansvar. Alla måste ta ansvar för att det ser ut som det gör när det gäller till exempel miljonprogrammet. Jag håller med dig om att det finns ett problem när man renoverar och att det alltså skulle resultera i en höjd hyra där vissa människor måste lämna lägenheten på grund av att kostnaden ökar. Jag håller också med om det vi har hört tidigare, nämligen att det finns en fördyrande kostnad för den som bor i hyresrätt över huvud taget. Jag tycker att det är ett problem. Vad vi ska göra åt det får vi titta på. Jag menar dock att det är viktigt att komma ihåg vem som bär ansvaret. Jag menar att vi som parti har en stark känsla för människor som lever i utsatta situationer. Jag vet att Stefan Attefall jobbar med detta och att vi har flera utredningar som är i gång och arbetar med att se över detta med människor som hamnar i olägenheter när de drabbas av höjd hyra efter reparation. Om du följer utvecklingen ska du alltså se att vi tar ansvar för våra handlingar.